Herr talman! Jag anser inte heller att vi har någon brådska. Finns det krav från centerpartiet om en återremiss, då accepterar vår partigrupp detta. Det kommer vi att göra enhälligt. Vi är en enhetlig grupp, och vi vet vad vi skall tycka i den här frågan. Jag är fortfarande mycket konfunderad över Carl Fricks inlägg, och jag vill än en gång ställa min fråga. Om utskottsmajoriteten säger att det skall finnas svensk text och att en sådan bara får utelämnas i undantagsfall, och miljöpartiet i reservationen säger att svensk text som regel bör finnas: är detta en språklig skillnad som gör det motiverat att karakterisera de andra partierna som jesuiter när de inte accepterar miljöpartiets skrivning?

Herr talman! Jag vill inleda med att instämma i Olle Svenssons redovisning av detta ärende. Han var ju väldigt försiktig när han kommenterade reglerna i 8 kap. 18§ regeringsformen om remisser till lagrådet. Vi i centerpartiet har en vid syn när det gäller att remittera förslag till lagrådet, medan socialdemokraterna ibland kanske har en mer restriktiv hållning. Men detta behöver vi inte diskutera nu. I övrigt vill jag bara konstatera att när vi prövade denna fråga 1984 uttalade utskottet att huvudregeln skall vara att transformationsmetoden skall användas. Lagrådets majoritet menade att om man väljer en annan metod måste man i regel kräva en omsorgsfullt utarbetad officiell översättning, och vi instämde i detta. Att märka i samband med behandlingen av detta ärende är den skärpning som konstitutionsutskottet har gjort. Man talar om att en svensk översättning får utelämnas endast i undantagsfall. Men utskottet slutar inte med det, utan säger att dessa undantagsfall gäller när konventionen riktar sig till personer med speciella kunskaper, när det gäller personer som inte har svårigheter att ta del av konventionstexten och — det är alltså inte eller utan och det är fråga om — texten saknar vidare allmänt intresse. Detta är ju ytterligare en skärpning jämfört med 1984/85 års behandling av samma fråga. Jag har ingen anledning att i den här debatten gå in på vad en tjänsteman säger vid centerns gruppmöten. Men givetvis var det inte tusentals eller ett flertal olika regler som vi diskuterade, utan en del av dessa många regler som kan bli aktuella. Det påpekandet vill jag gärna göra. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan och avslag på yrkandet från Birgitta Hambraeus.
Herr talman! Anledningen till att jag gick upp i denna debatt var att Carl Frick frågade var folkpartiet står i denna fråga. Jag skall erkänna att jag i dag har ägnat en rätt omfattande tid till att på nytt gå tillbaka och studera och rannsaka texterna för att komma fram till om vi verkligen har haft en bra och riktig beredning i konstitutionsutskottet. Jag har studerat propositionens text, i vilken man hänvisar till lagrådets yttrande 1984. Där står att det ibland kan vara naturligt att använda de utländska texterna vid tillämpningen om det rör sig om tekniska och andra fackområden. Det kanske då t.o.m. är lättare att tillämpa lagarna om man använder den utländska texten, eftersom detta är områden som riktar sig till personer med mycket speciella fackkunskaper. Jag har även studerat utskottets betänkande, både vad som sades 1985 och vad vi nu har lagt till för att ytterligare understryka att det skall röra sig om förordningar och kungörelser som riktar sig till människor med speciella fackkunskaper, förordningar och kungörelser i vilka konventionstexten saknar vidare allmänt intresse. Om det vore så att det Birgitta Hambraeus och Carl Frick här har sagt om hur regeringskansliet och våra myndigheter kommer att tillämpa denna lagstiftning i framtiden skulle stämma då skulle jag yrka avslag på förslaget. Men om förslaget skulle tillämpas såsom Birgitta Hambraeus och Carl Frick säger finns anledning för konstitutionsutskottet att granska verksamheten. Och då förutsätter jag att vi tar initiativ till lagändringar. Men jag vill faktiskt inte utgå från att vårt regeringskansli och våra myndigheter behandlar lagar och förordningar som vi har fattat beslut om här i riksdagen på det sättet. Av den anledningen kan man i och för sig säga att det är bra att denna diskussion har kommit upp. Det kan inte bli tal om att det skall finnas tusentals förordningar på främmande språk som inte kommer att översättas. Om det är så att någon teknisk bestämmelse eller förordning visar sig ha ett allmänt intresse som man inte kunde förutse från början att den hade, utgår jag som självklart från att den då kommer att översättas till svenska, så att den blir begriplig för en bredare allmänhet. Carl Frick talar om att svenska folket skall kunna följa med vad som händer. Ja, svenska folket skall absolut kunna följa med vad som händer i sådana frågor som har ett allmänt intresse och som inte är mycket specifikt fackinriktade och där man kan förutsätta att alla de som läser ifrågavarande lagar och förordningar har de språkkunskaper som behövs för att följa med verksamheten. Vi har nu försökt ta ställning till om vi skall skicka tillbaka ärendet till lagrådet av något slags artighet mot dem som kritiserar denna lagstiftning. Vi har försökt bedöma huruvida det skulle kunna innebära att vi skulle luckra upp konstitutionsutskottets skrivning. Min uppfattning är att det skall vi inte göra. De mycket hårda och begränsade skrivningar som finns i betänkandet skall stå fast oberoende av vad lagrådet säger. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att den här debatten slår fast under vilka förutsättningar som riksdagen förmodligen kommer att anta konstitutionsutskottets betänkande. Jag hoppas fortfarande att det kan bli en återremiss, men inte minst Birgit Friggebos inlägg här nu visar att man går in under det här beslutet med mycket speciella förutsättningar. Det som håller på att ske i integrationssekretariatet med de ca 500 människor som dels i referensgrupper, dels i myndigheter och dels i departement är engagerade med att på olika sätt integrera Sverige i de olika bestämmelser och lagar som gäller i EG har ännu inte blivit allmänt känt. Jag har aldrig sagt — jag tror inte heller att Carl Frick sade det — att det var fråga om att tusentals lagar nu skulle inkorporeras och inte översättas. Vad vi har fått reda på av Ulf Dinkelspiel i går är däremot att ett tusental lagar, förordningar och kungörelser förmodligen kommer att inkorporeras. Det är alltså vad som är på gång. Lagrådet var 1984/85 mycket restriktivt inställt till inkorporering över huvud taget. Riksdagen beslöt på förslag av konstitutionsutskottet att den restriktiviteten när det gäller inkorporering skall vara kvar. Bengt Kindbom, Olle Svensson och andra har nu sagt att man står fast vid detta. Det skall vara mycket stor restriktivitet när det gäller inkorporering. Man har också slagit fast att alla lagar och förordningar oftast skall vara översatta. Jag tycker fortfarande, som sägs i min motion, att det är självklart att samtliga lagar, förordningar och bestämmelser, hur tekniskt invecklade de än är, skall finnas kungjorda med en svensk text. Men det viktiga här är — det har jag förstått ju mer jag har lärt, senast i går — att lagrådet med sin skeptiska inställning till inkorporering över huvud taget borde få se på den här propositionen i ljuset av det som har kommit fram om vad som är på gång och vad som ännu inte är allmänt känt. Såväl Olle Svensson och Bengt Kindbom som Birgit Friggebo uttrycker förvåning över att det skulle vara fråga om ett tusental lagar och regler som skall inkorporeras. Detta är vad som förmodligen kommer att läggas fram — kanske någon gång i höst — i ett förslag till riksdagen i form av ett undertecknat avtal, som vi har att förkasta eller anta i dess helhet i samband med det stora integrationsavtalet. Det kommer inte då att finnas möjlighet för oss att ta upp vissa saker, ändra på dem eller komplettera dem på olika sätt. Vi kommer som sagt att få anta förslaget i dess helhet eller förkasta det. Detta är ännu inte allmänt känt i Sverige — inte heller i den här kammaren.

Lagrådet hade ju ett oavvisligt krav på svensk text, men där det sedan blev en något glidande formulering i riksdagens beslut. Jag vill än en gång yrka bifall till återremiss av ärendet för lagrådsgranskning.
Herr talman! Även vi moderater har med anledning av beskedet om att återremiss skulle begäras åter ingående granskat denna fråga. Vi har inte funnit anledning att ändra vår uppfattning. I betänkandet betonas att inkorporering endast skall kunna ske i undantagsfall. Jag stöder till fullo Olle Svenssons uttalande om att det ytterst är riksdagen som bestämmer i vilken ordning saker och ting skall handläggas. Det är riksdagens beslut som gäller. Vi ställer oss alltså inte bakom förslaget om återremiss.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har på ett klargörande sätt beskrivit vad vi kan stå inför inom en ganska kort tid. Samtidigt tycker jag att det har varit mycket bra att den här debatten har kommit till stånd. Om det är så som Olle Svensson och Birgit Friggebo säger, vilket jag förmodar att det är, så kan inte de herrar och damer som ägnar sig åt detta arbete härja fritt så att säga, utan man kommer att ha ögonen på dem och till punkt och pricka följa vad som händer. Det känns tryggt. Jag vill än en gång tala om att anledningen till vår oro och till att vi har agerat som vi har gjort är vad vi har hört sägas om hur man vill hantera dessa frågor. Man måste vara på det klara med att detta är grunden till det hela. Det är skälet till att vi har yrkat avslag.

Herr talman! Jag representerar ett parti som har en ytterst kritisk inställning till den svenska EG-anpassningen. Vi tycker att på många områden sker en smyganpassning. Jag tror att det är väldigt viktigt att det inte blir något slags allmän EG-noja, att man påstår att allting är i avsikt att smyganpassa oss till EG. Jag tror alltså att vi har gjort en seriös granskning i den här frågan i konstitutionsutskottet. Detta bestrids från centerpartiet och miljöpartiet. Man säger att lagrådet inte har granskat detta. Vi säger: Okej, vi tar tillbaka frågan och låter lagrådet titta på den. Jag tror inte att det är någon fara. Som jag har sagt tidigare existerar det knappast någon skillnad mellan majoritetens och reservanternas uppfattning. Vi kommer ändå att stödja en återremiss, om det blir en votering om det.
Herr talman!

När det gäller skrivningen i detta utskottsbetänkande har ni varit medvetna om att här pågår ett arbete och om att vi kommer att få en inkorporering i större utsträckning. Man kan alltså inte komma efteråt och säga att riksdagen inte har accepterat det som här sägs i propositionen. Jag vill varna för den aspekten, även om jag — i likhet med vad andra talare här har sagt — tycker att det är mycket bra att alla partier nu har klargjort att någon större inkorporering av utländska lagar inte är önskvärd — och framför allt inte utan svensk översättning.
Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är Bo Hammars uttalande om centerns ståndpunkt. Han sade att vi inte hade gjort en bra beredning av detta ärende i konstitutionsutskottet. Men det har vi i centern visst gjort, och därför står jag också bakom detta betänkande. Sedan finns det anledning att notera följande. Det är ju inte så, att de här frågorna som skall bli föremål för lagstiftning i Sveriges riksdag helt plötsligt har kommit över oss, alltså att tidigare kännedom härom skulle saknas. Nej, vi har ju EFTA-delegationen, där sådana här frågor diskuteras. Vi har utrikesutskottet, vilket Birgitta Hambraeus tillhör, som får information. Vi har utrikesnämnden och partiledaröverläggningarna. Det finns alltså en lång rad forum där denna fråga kommer att diskuteras innan den hamnar på riksdagens bord för att lagstiftas om.

Herr talman! Vi går nu över till ett litet bredare ämne — radiooch TV frågor. Bl.a. handlar det om etableringsmöjligheter och om finansieringen av radiooch TV-program. Dessa frågor har ju debatterats under många år. Det gäller då dels etableringsfriheten på mediaområdet, dels reklamfinansiering av markbundna svenska TV-sändningar. Efter hand har det skett en viss utveckling här. Men det beror inte på att regeringen har agerat särskilt kraftfullt utan detta kan snarare tillskrivas utvecklingen i vår omvärld samt det ihärdigt opinionsbildande arbete som oppositionspartierna bedrivit. Jag tror inte att den kan bli anklagad för att ta alltför stora ord i sin mun som påstår att moderata samlingspartiet har varit en drivande kraft i det arbete som syftar till att åstadkomma ett breddat utbud i svensk radio och TV. Tyvärr har vi under de år som den här debatten pågått kunnat se hur social demokraterna stått helt oförmöga att samla sig till beslut. Man har hela tiden skjutit nödvändiga ställningstaganden framför sig, trots att frågorna har diskuterats intensivt. Detta, herr talman, är anledningen till att vi i dag i denna kammare återigen behandlar ett antal motioner om etableringsfrihet inom radio och TV. Av konstitutionsutskottets betänkande nr 8 framgår hur socialdemokraterna ännu en gång hukar sig inför kommande och absolut nödvändiga beslut. Alltsedan Radiotjänst 1924 fick ensamrätt på rundradiosändningar har den svenska mediamiljön präglats av denna monopolsituation. Så sent som för tio år sedan svarade Sveriges Radio för i stort sett alla ljudradiooch TV program i vårt land. På senare år har den tekniska utvecklingen gjort det svenska TV-monopolet otidsenligt. Under 1980-talet har mediaområdet genomgått något av en teknisk revolution. Denna revolution har inte gått att stoppa med politiska ingrepp. Kabeloch satellit-TV påskyndar utvecklingen mot frihet på mediaområdet. Snart kan faktiskt nästan hälften av alla svenskar se TV-reklam, trots att reklam inte förekommer i marksänd svensk TV. Det är mot den bakgrunden som man skall se det krav på etableringsfrihet inom mediaområdet som vi moderater framför. Den tidigare tekniska begränsningen kommer inte att finnas framöver. Tillsammans med folkpartiet har vi moderater, herr talman, fört fram kravet på en fristående rikstäckande TV-kanal med markbundna sändningar. Redan 1984 föreslog vi moderater en tredje fristående och reklamfinansierad TV-kanal. Det mest intressanta är emellertid i och för sig inte hur en ny kanal finansieras, utan det viktiga är att det nuvarande TV-monopolet bryts. Det är därför väsentligt att en ny TV-kanal tillkommer som till sin modell blir sådan att den verkligen är fristående från Sveriges Radio. Det är bara på det sättet som mångfald och konkurrens kan garanteras. Förslagsvis skulle ett nytt TV-företag kunna bildas. Ett sådant bolag, menar vi moderater, bör få en ägarstruktur som tillgodoser tittarnas intressen. Exempelvis skulle en del av det nya bolagets aktier kunna säljas på börsen. Med ett brett aktieägande skulle man sedan verkligen kunna tala om ”hela svenska folkets TV”. En annan del av aktierna skulle förslagsvis kunna överlåtas på ett konsortium bestående av ett stort antal företag. Det skulle kunna röra sig om mediaföretag eller institutionella placerare, typ större svenska bolag. Det är, som sagt, viktigt att en tredje TV-kanal får en ägarstruktur som gör den fristående från Sveriges Radio. Det är också angeläget att innehållet i kanalens program får utgöra ett klart alternativ till Sveriges Radios dominerande ställning i dag. Som tidigare har sagts, herr talman, är finansieringen av en ny TV-kanal i sig inte intressant, eftersom finansieringen inte är målet utan enbart medlet när det gäller att nå fram till en ny TV-kanal. Naturligtvis talar ändå mycket för att en ny TV-kanal blir reklamfinansierad. Om kanalen producerar bra program, blir den också sannolikt ett intressant reklammedium. Därmed får den resurser att ge medborgarna tillgång till ett mångsidigt utbud som dessutom skulle vara av mycket hög kvalitet. För att detta skall bli möjligt måste riksdagen fatta beslut om att reklam skall tillåtas i svensk TV. Ett sådant beslut brådskar, eftersom flera utländska satellitsändningar som är reklamfinansierade redan nu konkurrerar med Sveriges Television. Vi moderater anser att en ny kanal måste få en chans att i rimlig tid skaffa sig sådana intäkter att den framgångsrikt kan konkurrera. Dagens situation, där svenska företag uteslutande är hänvisade till utländska kanaler för att få annonsera om sina produkter i TV på den svenska hemmamarknaden, är — tycker vi moderater — heller inte rimlig. Med en lösning, där ett fristående programföretag får tillstånd att sända TV-program med reklam i en nyupprättad rikstäckande kanal, kommer yttrandefriheten och mångfalden i det svenska TV-utbudet att öka, eftersom vi också förutsätter att Sveriges Television bör få fortsätta med sina avgiftsfinansierade sändningar utan reklam i två kanaler. Herr talman! När det gäller etableringsmöjligheterna på etermediaområdet handlar det ytterst om våra grundläggande frioch rättigheter. I regeringsformen stadgas att varje medborgare i vårt land är tillförsäkrad yttrandeoch informationsfrihet. Den nuvarande monopolsituationen i etern rimmar mycket illa med vad som där uttalas om medborgarnas frihet att i tal, skrift och bild uttrycka tankar och åsikter — och frihet att inhämta och mottaga upplysningar. Regeringsformen gör heller inget undantag för etermedia. Eftersom det numera finns tekniska förutsättningar här, borde det vara alldeles självklart att mer än ett företag skall få sända radiooch TV-program i vårt land. Den ordning som vi har i dag bör snarast jämföras med ett läge där endast en eller några få tidningar i en enda ägares händer skulle få tryckas och publiceras. Jag är övertygad om att det inte är många som skulle tycka att en sådan ordning uppfyller de krav som måste kunna ställas i ett fritt och demokratiskt land. Eftersom den tekniska utvecklingen nu har skapat en klyfta mellan nuvarande monopolistiska system i etern och den valfrihet och konkurrens som är möjliga — och socialdemokraterna samtidigt inte alls agerar — anser vi moderater att det finns starka skäl för att låta väljarna säga sin mening i den här frågan i en rådgivande folkomröstning. Vi är övertygade om att det besked som en omröstning skulle innebära skulle ge regeringen kraft att omgående ta sig ur nuvarande situation som präglas av handlingsförlamning. Med tanke på utvecklingen i vår omvärld bör en sådan omröstning komma till stånd snarast möjligt — helst under 1990. Herr talman! Vi har också anledning att vänta oss ett utökat utbud av satellitsända program som kan tas emot i Sverige. Det är positivt, eftersom det ger tittarna valfrihet och ökad information om internationella förhållanden. Men självfallet har TV-sändningar på vårt eget modersmål ett särskilt värde, som bör försvaras. Antalet program på svenska skulle öka väsentligt och dessutom skulle det av allt att döma bli högre kvalitet, om fria TV-stationer fick etableras i vårt land. En folkomröstning skulle därför gälla avskaffande av Sveriges Radios monopol och tillåtandet av alternativa radiooch TV sändningar. Dessutom skulle under omröstning också ställas möjligheten att reklamfinansiera dessa sändningar. Utöver en tredje markbunden TV-kanal för vi moderater fram frågan om ökad etableringsfrihet för kabeloch satellit-TV. Det finns på dessa områden inga tekniska begränsningar som motiverar en reglering. Programverksam heten i satellitoch kabel-TV bör inte regleras mer än det tryckta ordet. Det finns faktiskt ingen anledning för staten att reglera innehållet i TV 3, lika litet som det finns anledning att göra det i Svenska Dagbladet eller i Damernas Värld, för att ta några exempel. Därför är det, herr talman, uppenbart att det finns mycket som bör åtgärdas på mediaområdet. Med de förslag som vi framför vill vi moderater hjälpa till att få fart på en helt nödvändig utveckling i Sverige. Inte minst med tanke på vad som sker i vår omvärld är detta nödvändigt. Detta har socialdemokraterna ännu inte insett, eller i vart fall inte förmått att hantera. När situationen är sådan att vi redan inom något år skulle kunna ha en ny TV-kanal väljer socialdemokraterna i stället att tillsätta en ny arbetsgrupp för att utreda frågan. Att vi år efter år måste vänta på beslut i denna mycket viktiga mediapolitiska fråga visar att det här är ännu ett område där socialdemokraterna inte förmår att styra vårt land. Vi moderater fruktar inte att kraftfullt ta tag i de här frågorna för att komma fram till de nödvändiga avgörande besluten. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag här för fram förslagen om etableringsfrihet och reklamfinansiering i etern. Därmed vill jag också till sist yrka bifall till reservationerna nr 1, 3, 5, 6, 8 och 15 i betänkandet om radiooch TV-frågor.

Herr talman! Sedan länge är den tiden förbi då svenskarna kunde säga till varandra på jobbet: ”Såg du på TV i går?” och tro att de hade sett samma program. Lyckligtvis finns numera ett visst mått av frihet i etern — den att se kabeloch satellit-TV, åtminstone från utlandet. Det förhållandet har dock tillkommit trots socialdemokraternas försök att på olika sätt hindra utvecklingen. Närradion, som tillkom på folkpartiinitiativ och som i dag har 133 stationer, är ett självklart inslag i medieutbudet i alla landsändar. Omkring 800 000 svenskar kan via satellit och kabel se program från en mängd olika länder utanför Norden, och antalet ökar med 300 000 om året. Ungefär 1,5 miljoner svenskar kan se program från de nordiska grannländerna. I går presenterades dessutom en undersökning som visar att unga människor i Sverige ser nästan lika lång tid på utländsk TV som på svensk. Men fortfarande framhärdar socialdemokraterna i att förbjuda fri etablering av TV och i att förbjuda reklam i svenskproducerad TV. Vi i folkpartiet ser radio och TV i första hand som medel att fördjupa och förstärka yttrandeoch informationsfriheten. Principen måste vara att mångfald skall eftersträvas. I detta avseende finns det ingen skillnad mellan olika typer av massmedier. För oss är det därför angeläget att både tillåta och skapa förutsättningar för mer av mångfald i etern. Sveriges Radios sändningsmonopol måste upphöra både formellt och reellt. Jag är övertygad om att friare etableringsregler för radiooch TV-företag skulle vitalisera samhällsdebatten och förbättra programkvaliteten. Våra förslag utgår från denna grundsyn. Vi vet redan i dag att de tekniska och ekonomiska hinder som tidigare funnits för fri etablering av flera radio och TV-företag är på väg att försvinna. Attityden från statsmakternas sida skall därför vara att det är avstegen från en fri etableringsrätt som skall kunna motiveras. Herr talman! Vi har i reservationerna 1, 3, 6, 8 och 15 utvecklat hur viktigt vi i folkpartiet anser att det är att skapa förutsättningar för etableringsfrihet för såväl radio som TV, och jag yrkar bifall till dem.

Om ett beslut om att inrätta en markbaserad reklamfinansierad TV-kanal skulle komma så sent att flera satellit-TV-företag har hunnit få en stark ställning i Sverige, blir utsikterna naturligtvis mer osäkra.” Undersökningen som jag talade om i början av mitt anförande visar att vi snart är där. Det hastar alltså om en svensk reklam-TV-kanal skall ha en rimlig chans att etablera sig. Socialdemokraternas envetna motstånd mot reklam i TV är särskilt märkligt med hänsyn till att man redan i dag utan att opponera sig accepterar omfattande reklam i svensk TV. Vad jag tänker på är att det knappast förekommer ett enda sportprogram i TV som inte innehåller mängder av reklam. Likaså finns det ett antal program som sponsras av utomstående utan att socialdemokraterna gör någonting åt det. Det här är inte något annat än rena hyckleriet. En del debattörer påstår att konkurrens mellan svensk TV och satellit-TV kan komma att innebära att programutbudet i svensk TV:s båda kanaler skulle bli sämre — statssekreteraren i utbildningsdepartementet för fram denna åsikt i utredningen om TV-politiken. Det finns emellertid ingenting i nuvarande utveckling i världen som tyder på att så skulle bli fallet. De satellitkanaler som inte erbjuder bra program förlorar sina tittare, vilket resulterar i att ingen vill göra reklam i dem. Alltså förlorar de den ekonomiska grunden för sin verksamhet. Sveriges Television har något att frukta endast om programmen är så dåliga att publiken sviker. En politik för etermedierna som syftar framåt måste inriktas på tre mål: yttrandeoch informationsfrihet, kvalitet och mångfald. Mångfalden är en förutsättning för yttrandefriheten och bidrar också till bättre kvalitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har skrivit under.

Herr talman! En kort kommentar till några motioner som är ett resp. två år gamla. Jag vill dock börja med att yrka bifall till reservation 15, som gäller de mycket hårda krav som ställs för tillstånd att bygga ut kabelnät. Vi förordar att gränsen vid 100 bostäder höjs. Centerpartiet har föreslagit 250 bostäder som en gräns, om det över huvud taget skall finnas en sådan. Utgångspunkten för vårt krav är att bostadsområden där det finns etablerad samver kan skall kunna bygga ut kabelnät utan administrativa hinder. Ansvarighetsreglerna utformas på sitt sätt. Kabelutbyggnaden har stora fysiska begränsningar och kommer inte inom en nära framtid att nå alla hushåll i landet. I ett utbyggt bredbandsnät skulle detta kunna vara möjligt. Frågan är emellertid om och när detta blir en prioriterad utbyggnad av vårt telenät. Alternativet till ett heltäckande kabelnät är att låta lokala radiooch TV-stationer utnyttja de frekvenser som Sverige tilldelats för TV-sändningar. Detta har centerpartiet utvecklat i motioner och i reservation 9, vilken jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Jag vill ta upp vårt särskilda yttrande om reklamfinansiering av TV. Frågan är inte längre om vi skall ha reklam i TV eller inte. Den frågan är för länge sedan avgjord genom det ökade utbud som når allt fler hushåll i dag. Detta föranledde centern att vid partistämman 1986 fatta beslut om Sveriges Radios verksamhet och om finansieringen av Sveriges Television. Vår partimotion är utformad enligt dessa grunder; att en reklamfinansiering skall införas som ett alternativ eller som ett komplement till avgiftsfinansieringen, att intäkterna tas in till ett mediaföretag som säljer reklam och vidarebefordrar intäkterna till rundradiofonden, att det inte skall vara något samband mellan reklam och produktion och att reklamen bör sändas i block. Än en gång vill jag understryka, för att undvika missuppfattningar, att vi inte kräver en reklamfinansiering, utan en kombination av reklamfinansiering och avgifter. Vårt förslag, herr talman, är inte uppe till avgörande nu, eftersom det hade koppling till Sveriges Radios budget. Med hänsyn till diskussionen om ytterligare TV-kanaler och eventuell reklamfinansierinag av dessa fanns det ändå anledning att ta upp och redovisa detta, vilket jag har gjort. I samband med remissbehandlingen av det offentliga utredningsförslag som senast avgavsi detta ämne, ser jag flera som är inne på samma linje som centerpartiet. Herr talman! Vi kommer åter i denna angelägna fråga om Sveriges Televisions ekonomi. Förhoppningsvis vinner våra förslag då ännu större anslutning.

Herr talman! Jag tycker egentligen inte att det är någon större mening med att diskutera de här frågorna just nu, innan socialdemokraterna har angivit en linje i frågan. Vi får dagligen motstridiga besked. De kommer från Stig Malm, från kulturministern och från alla möjliga håll och kanter och visar på den totala förvirring som råder i det socialdemokratiska partiet när det gäller massmediefrågorna, radio och framför allt TV. De frågor som vi behandlar i betänkandet är frågor som vi haft uppe i en följd av år. Jag vill alltså yrka bifall till våra reservationer 2, 4, 7, 10, 11 och 13. Men spännande att diskutera detta blir det som sagt först när vi får ett konkret bud från socialdemokraterna om vad de tycker. Det gäller framför allt frågan om TV. Jag är förvånad över att starka krafter inom socialdemokratin backar i fråga om reklamen i TV. Jag tycker att vi har tillräckligt mycket reklam i det svenska samhället och att vi skall kunna behålla en svensk television utan reklaminslag. För de borgerliga partierna, framför allt moderaterna och folkpartiet, är huvudlinjen reklam, reklam och åter reklam samt gärna litet sponsring på det. Det är deras mediepolitik. I ett samhälle, där många människor redan nu känner sig våldtagna av reklamens makt, skall vi alltså ge ytterligare utrymme åt kommersialismen. Det är riktigt att vi får mycket reklam utifrån rymden, men finns det därför någon anledning för oss att kapitulera? Finns det inte desto större anledning att slå vakt om en svensk television i allmänhetens tjänst, i frihet och mångfald och utan reklamintressen? Från vpk:s sida har vi otaliga gånger sagt att vi är beredda att såväl höja mottagaravgiften som att pröva en viss skattefinansiering av Sveriges Radio/TV. Det är bättre än en reklamfinansiering som tittarna ändå själva får bekosta på annat sätt, genom högre priser t.ex. Därtill kommer fortfarande de mycket allvarliga effekter som kan bli följden för dagspressen, vars mångfald åtminstone vi vill slå vakt om. Just nu pågår också en enorm koncentration och monopolisering inom medievärlden. Det gäller ute i världen, men också här hemma i Sverige. Denna utveckling måste bekämpas, inte befrämjas genom att dessa krafter ges möjligheter att ta ett grepp också om svensk television och radio. Det är faktiskt, misstänker jag, vad folkpartiet och moderaterna vill. Stärk Sveriges Radios ställning som ett företag i allmänhetens tjänst! Det är vår huvudlinje i fråga om radiooch TV-politiken. Hela utvecklingen inom medieområdet ställer oss naturligtvis inför många nya och svåra frågor. Själva har vi lagt fram en del förslag som jag inte nu närmare skall fördjupa mig i. Men det är av största vikt, tror jag, att vi driver på för att skapa hållbara internationella konventioner vad gäller satellit-TV. Jag hälsar med viss tillfredsställelse de åtgärder som redan har vidtagits inom ramen för Europarådet. Herr talman! Jag nöjer mig tills vidare med detta och yrkar alltså bifall till våra reservationer till betänkandet.
Herr talman! Nog är det konstigt att Bo Hammar kan stå i talarstolen och säga att vpk vill slå vakt om pressens mångfald, men samtidigt förbjuda mångfalden i etern, för TV och för radio. För oss i folkpartiet är den bärande principen att yttrandefriheten skall gälla alla medier, också TV och radio. För oss är det viktigt att mångfalden blir rådande på alla områden.
Herr talman! Jovisst, Ylva Annerstedt, också vi är anhängare av mångfald, men nu kan vi inte rent tekniskt ha samma mångfald inom televisionen som vi har på pressens område. Jag är ingen expert på de tekniska omständigheterna, men det sägs att vi har möjlighet att sända i fyra kanaler. Tidningar kan vi starta på löpande band, hur många som helst. Det finns inte samma möjligheter inom TV och det kräver enorma investeringar. På grund av de begränsade möjligheter som finns tycker vi att det är bättre att samhället, de demokratiska organisationerna, får driva televisionen, och att det inom den ramen garanteras stor mångfald. Om Ylva Annerstedt åker till vissa andra länder där man har många TV-kanaler, skall hon se att mångfal den där är mycket mer begränsad än i den svenska televisionen med sina två kanaler.
Herr talman! Ännu finns inte de tekniska möjligheterna att starta hur många TV-kanaler som helst. Men vi skall åtminstone utnyttja de möjligheter som finns nu. Det finns två kanaler till för rikstäckande marksändningar, varför inte låta oss använda dem? Ett monopolföretag kan aldrig slå vakt om den mångfald som vi tycker är viktig för att säkerställa yttrandefriheten. Det viktiga är inte, som Bo Hammar tycks tro, att man i varje land skall ha kanaler med ett obegränsat antal möjligheter inom varje kanal. Det viktiga är ju att den som tittar på TV, den som söker information, kan välja mellan olika länders utbud. I dag kan vi i Sverige välja att titta på nyheter från England, från Tyskland och Österrike, från Frankrike eller från Sovjet. Men vi kan inte se på alternativa nyhetsutbud på svenska. Jag tycker att det är en stor brist. Bo Hammar borde vara angelägen om att utnyttja de alternativ och valmöjligheter som tekniskt står till buds redan i dag, om man vill ge dessa möjligheter. Det kostar mycket att etablera — ja, det gör det. Men det finns uppenbarligen intressenter som är villiga att etablera ytterligare TV-kanaler. Ett medel för att göra detta är att skaffa intäkter genom reklamförsäljning. Vi tycker att man skall prova det medlet, för det är den möjlighet som står till buds i dag.
Herr talman! Det är klart att det finns de som är intresserade — särskilt Bonnierkoncernen, kanske Volvo, kanske Esselte och andra storfräsare. Men jag tror inte att det skulle befrämja mångfalden om dessa storföretag skulle ge sig in i den här branschen. Jag har ju en journalistisk bakgrund, och jag vet att det i den debatt som pågår bland journalister, även TV och radiojournalister, finns en mycket stor oro för den monopolisering som sker på det här området ute i världen. Antag att vi skulle säga: Okej, sätt i gång en tredje kanal, och de som har pengar kan investera. Inte blir det de vanliga människorna och inte blir det de folkliga organisationerna som kan satsa på detta, utan det blir förmodligen några stora företag som kommer att sätta i gång en sådan här kanal, finansierad med reklam och även i sina värderingar och sin programuppläggning i hög grad styrd av reklamintressenter. Jag tycker inte att det är att befrämja mångfalden. Rent matematiskt får vi en kanal till, men jag är inte säker på att vi därmed får en ökad mångfald.

Herr talman! Jag har antecknat mig för den längsta tiden för ett anförande i kammaren hittills i dag, men så är det också för oss i miljöpartiet de gröna ett ytterst viktigt betänkande som ligger på riksdagens bord — om radiooch TV-frågor. I motsatts till Bo Hammar tycker jag att det är frågor som vi skall diskutera nu och att det är viktigt att framhäva den tysta majoritet som är emot reklam i TV. De beslut som blir följden av detta betänkande kommer på ett eller annat sätt att få stor betydelse för framtiden på vitala områden, inte bara på kulturens och den demokratiska opinionsbildningens områden utan framför allt på områden som berör livskvalitet och den syn som barn och ungdom via etermedierna får på människor, natur och samhälle. För miljöpartiet de gröna är frågorna om reklam-TV speciellt intressanta insatta i ett kulturpolitiskt och konsumentpolitiskt perspektiv och inom en ekologisk ram. Med hänsyn till att de frågor som tas upp i betänkandet blivit föremål för en kraftig omvärdering och att de är relativt nya för oss i miljöpartiet de gröna är en kortfattad historisk tillbakablick nog nödvändig för att kunna rättvist belysa våra ställningstaganden. Den historieskrivningen kanske inte sammanfaller i alla stycken med betänkandet. Låt oss börja med Sveriges Radios utveckling från 1920-talet fram till dagens mediasituation. De första lagreglerna om innehav och användning av radiosändare och mottagare kom visserligen redan 1905, men i början av 20-talet påbörjades försökssändningar av radioprogram. Radion blev ett massmedium. Vid den här tiden diskuterades hur det nya mediet skulle organiseras. Man hade två förebilder, dels den engelska, dels den amerikanska. Den engelska innebar att rundradioverksamheten bekostades med licensmedel och att verksamheten styrdes av särskilda regler för programinnehållet. Den amerikanska modellen innebar att verksamheten finansierades med reklamintäkter och att någon särskild styrning inte förekom från statens sida. I Sverige valde man med stor enighet den engelska versionen för organisationen av rundradioverksamheten. Nya regler för radiosändare och radiomottagare kom 1924. I början av 1950-talet blev det möjligt att sända TV-program i större omfattning i vårt land. Även denna gång diskuerades hur det nya mediet skulle organiseras och vem som skulle få bedriva verksamheten. Valet stod mellan Radiotjänst och ett privat företag. Staten valde att även anförtro TV-sändningsverksamheten till Radiotjänst. År 1955 började regelbundna TV-sändningar till allmänheten. Verksamheten reglerades med avtal. Radiotjänst blev Sveriges Radio. Samtidigt ändrades ägarförhållandena i bolaget. Tillstånd att inneha och använda sän Radiolagen trädde i kraft i januari 1967. Den föregicks av omfattande utredningar och diskussioner. Bl.a. förkastades ett m-förslag — partiet hette högern på den tiden — om inrättande av en reklamfinansierad rundradioverksamhet. Det var alltså 1967. Övriga partier var överens om att Sveriges Radio alltjämt borde ha hand om rundradioverksamheten. Skälet för detta var att programverksamheten därigenom kan bedrivas i samhällets och allmänhetens tjänst, den s.k. public service-funktionen. Införandet av radiolagen innebar, som också framgår av det betänkande som föreligger i dag, bl.a. att rätten för ett företag att sända radioprogram i rundradiosändning, vad som kallas ensamrätten, och vissa regler om programinnehållet, opartiskhet och saklighet, lagfästes och att förhandsgranskning av radiosändnings innehåll blev förbjuden i lag, dvs. censurförbud infördes. Vid den här tiden etablerades TV 2, och färg-TV introducerades. Rundradiosändning kom att innebära en radiosändning som är avsedd att mottas direkt av allmänheten. Redan under 1960-talet började TV-program via satellit att överföras från ett land till ett annat — eller från en kontinent till en annan. Satelliterna användes i fast trafik för distribution mellan fasta jordstationer, s.k. kommunikationssatelliter med mycket låg sändningseffekt. År 1974 genomfördes en omorganisation av Sveriges Radio. Bolaget blev moderbolag i en koncern med fyra sändande dotterbolag. Regeln om ensamrätt ändrades följaktligen, så att de programverksamma bolagen kunde få egen sändningsrätt. Vid denna tid hade man också börjat diskutera användningen av direktsändande satelliter för distribution av TV-program direkt till allmänheten. Tekniken med direktsändande satelliter eller satelliter med högre sändareffekt som möjliggör direktmottagning hade dock ännu inte utvecklats. I början av 1980-talet blev det möjligt att i större utsträckning ta emot sändningar av TV-program från kommunikationssatelliter och vidaresända dem i tråd till anslutna mottagare. Det fanns också parabolantenner till salu på marknaden, som kostade ca 7 000 kr. och var väl lämpade att ta emot satellitsändningar för privat mottagning. År 1984 kom betänkandet via satellit och kabel med förslag till lag om kabelsändning. De borgerliga ledamöterna reserverade sig mot förslaget om inskränkningar beträffande reklam i vidaresändning av satellitprogram. Däremot var man överens om restriktioner beträffande satellitprogram som präglas av våld, pornografi och hets mot folkgrupp. Vi fick i en särskild lag regler om ansvarighet för program som innehåller våld, pornografi eller hets mot folkgrupp, lagen om ansvarighet för lokala kabelsändningar. Samtidigt kom regler om ingripande mot reklam i lagen om lokala kabelsändningar, den s.k. kabellagen, som nu har havererat i sin rättstillämpning. Herr talman! I januari 1988 började TV3 sina reklamsändningar, riktade mot Sverige. I februari i år beslutade kabelnämnden att den nya satelliten, som TV3 då ännu inte tagit i bruk, den s.k. Astrasatelliten, skulle betraktas som en rundradiosatellit vid tillämpningen av kabellagen. Koncessionssystemet för satellitsändningar sattes därmed ur spel. Det går inte längre att ingripa mot innehållet i TV3:s sändningar eller i några andra satellitkanalsändningar. Begränsningsreglerna för reklam, våld, pornografi och rashets gäller inte längre i dag. Redan 1984 var planerna på Astrasatelliten väl kända. Det var alltså före kabellagens tillkomst. Den satelliten skiljer sig inte nämnvärt från de s.k. kommunikationssatelliterna. Astra är inte riktad mot Sverige utan mot Centraleuropa. För att ta emot signalerna från Astrasatelliten krävs i Stockholmsområdet en parabol på 120 cm, och en sådan kostar ca 10 000 kr. Det kan jämföras med mottagningar av de gamla satelliternas signaler, där parabolen var 150 cm — alltså något större — men billigare att köpa. Från mottagningssynpunkt krävs således ungefär samma utrustning för att ta emot signaler från Astra som från en kommunikationssatellit. Kabellagens koncessionssystem var tänkt att omfatta mottagningsutrustningar som var stora och dyrbara. Att ta emot signaler från direktsändande satelliter med mycket hög effekt skulle däremot ligga utanför koncessionssystemet. Där räcker det också med små och billiga paraboler på 30 cm och till en kostnad av ungefär 3 000 kr. Man var överens om att signaler från direktsändande satelliter, rundradiosatelliter, fritt skulle få sändas i kabelnät. Däremot var det helt klart att gamla kommunikationssatelliter och andra icke högeffektsatelliter inte skulle få fritt vidaresändas i kabelsystemet, utan för sådana satelliter skulle koncessionssystemet gälla. Herr talman! Kabelnämnden har fattat beslut på tvivelaktig grund, dvs. borde inte ha förklarat Astrasatelliten vara en rundradiosatellit. Därför måste koncessionssystemet återupprättas. Det är riksdagens sak, då kabelnämndens beslut inte kan överklagas. Därför föreslår vi att alla satelliter skall in under koncessionssystemet. Å andra sidan hindrar det inte att direktsändande satelliter också går in under lagen. En förutsättning för att Europakonventionen om gränsöverskridande TV sändningar skall få positiv effekt är att den kompletteras med svenska regler. Sådana finns redan i kabellagen och ansvarighetslagen för lokala kabelsändningar. De bör dock skärpas. Herr talman! Vad som alltså står på spel i dag här i kammaren är för det första om vi skall införa reklam-TV i marksändningar och för det andra om vi nu skall återupprätta koncessionssystemet för kabelsändningar, så att innehållet i satellitsändningar kan regleras, eller ej. Vad vill då miljöpartiet de gröna i reklam-TV-frågan? Vi i miljöpartiet de gröna är inte generellt motståndare till reklam. Vi vill snarare begränsa den eller ge den nya former. Det bör från början slås fast att TV-mediets påverkanskraft är mycket stor, större än alla andra mediers — det kanske Ylva Annerstedt inte tillräckligt beaktar. TV-utredaren Sverker Gustavsson medger också att en mer restriktiv bedömning måste göras av TV än av andra medier. Han menar vidare att det bör överlämnas åt rättstillämpningen att mer precisera kraven som från konsumentsynpunkt bör ställas på reklam i TV. Påträngande och uppsökande reklamåtgärder får inte förekomma när det gäller reklam för alkoholdrycker och tobaksvaror. Vi i miljöpartiet de gröna menar att detta synsätt bör gälla för all reklam, alltså reklam som påtvingas oss eller som vi i varje fall inte bett att få ta del av, allt i syfte att på sikt uppnå köpfrid. Vi översköljs dagligen och stundligen av olika former av säljbudskap, och vi har ofta svårt att värja oss mot dem — det är naturligtvis det som är meningen. Vi skall ju hålla i gång köpkarusellen. Speciellt unga och formbara människor är utsatta för detta oerhört starka tryck av frestelser och övertalningar. Starka kommersiella krafter utöver den pappersburna reklamen vill driva fram reklam och säljbudskap i etermedia. Snart finns det inte längre några andra möjligheter att fly undan dessa än i sömnen. Vårt samhälle bygger alltmer på kommersiella värderingar och en ensidig materiell tillväxt. Ur all kommersiell reklampåverkan har det vuxit fram en livsstilspropaganda, som är en av grunderna till det kommersiella samhällets fortbestånd och utveckling. Denna livsstilspropaganda är enligt de grönas uppfattning djupt omoralisk. Att med sofistikerade övertalningsmetoder ständigt hävda att lyckan ligger i att äga och konsumera en mängd mer eller mindre överflödiga saker samtidigt som en stor del av världens befolkning inte kan tillfredsställa grundläggande behov är omoraliskt. Reklamen står också för stora kostnader: Det rör sig om närmare 25 miljarder kronor varje år. Dessa kostnader är pengar som konsumenterna får betala genom varupriset, och priset på tjänsterna också för den delen. Om vi slår ut den totala reklamkostnaden på var och en av oss i landet innebär det en personlig fördyring på bortåt 3 000 kr. per år. För en tvåbarnsfamilj ligger summan på ca 12 000 kr. per år. Själva reklamen innebär också ett stort slöseri med naturresurser. I stället för reklam vill vi i miljöpartiet införa produktinformation, dvs. information om en produkt eller en vara som vi kan få genom en egen aktiv åtgärd vid det tillfälle då vi överväger att anskaffa en vara av en viss sort. En sådan produktinformation kan utges i systematiserad form. På TV-området skulle — den tanken är jag inte främmande för — användandet av text TV-reklam, som tittaren själv beställer fram, och videotex kunna vara en framkomlig väg. Oacceptabelt däremot är enligt de grönas sätt att se radiooch TV-reklam, reklam på kollektiva färdmedel och direktreklam. Herr talman! Jag har här angett ekologiska och konsumentpolitiska skäl till vårt motstånd till bl.a. reklam i TV. Till de konsumentpolitiska skälen bör läggas vårt speciella motstånd mot att barn och ungdom exponeras för reklamen i TV mest av alla och att dessa är mest utsatta i den situationen. Små barn har svårt att förstå vad de ser på TV. De är inte helt medvetna om skillnaden mellan reklaminslag och program, i synnerhet inte inför sådana reklaminslag som medvetet utformas för att bli förväxlade med eller ligger i nära anslutning till barnprogram. Sverker Gustavsson tvekar inte heller när det gäller barnen: ”Ett medium med så stark genomslagskraft som televisionen bör överhuvud inte användas för att göra reklam som särskilt riktas till små barn”. Men detta förhållande gäller i lika mån förskoleoch lågstadiebarn. Ändå är det detta som händer dagligen i TV3. Det kommer Carl Frick att utveckla närmare. Med reklaminslagen följer våldsskildringar. En barnläkare kan inte peka på någon annan enskild faktor som i så hög grad påverkar barn psykiskt som våldsfilmer på TV och video. Reklam i reklamfinansierade markburna svenska TV-sändningar strider också mot 1974 års kulturpolitiska mål. Tidningar, radio och TV har viktiga funktioner som förmedlare av information, kulturupplevelser och underhållning. Genom dessa media får många människor del av litteratur, teater, film, musik, osv. När kulturutskottet i maj 1985 uttalade sig till konstitutionsutskottet i samma situation som i dag, dvs. när ny teknik — såsom satelliter och kabelnät för ljudradio och TV-sändningar — togs i bruk, uttalade utskottet att det är viktigt att de kulturpolitiska målen är vägledande för planering och åtgärder. Herr talman! En demokratisk och ekologisk mediepolitik är i dag av ännu större betydelse än 1985, eftersom massmediemogulerna breder ut sina revir i aldrig tidigare skådad omfattning, präglade av okontrollerbara inskränkningar i den konstnärliga friheten och av fria miljöopinioner. Samtidigt sker en uppdelning av Europa ur reklamsynvinkel, där t.ex. Jan Stenbeck får ta hand om Sverige och Norden. I Italien och i viss mån Frankrike utbröt anarki inom medierna när man släppte restriktionerna för reklamutnyttjande. TV-utbudet blev mycket sämre än tidigare och för att illustrera vad som hände vill jag ge röst åt en kvinna som själv var med: ”Det var skrämmande att se hur programmen försämrades. Meningsfulla inslag, seriös information, debatter och konstnärliga program försvann för att ge plats för glättade tävlingar, trams och lätt underhållning med ytliga programledare. Uppblandad med lika glättad reklam.” I miljöpartiet de gröna betraktar vi TV som en av de viktigaste kulturförmedlarna och därför måste man utgå från kulturpolitiska kriterier. Kultur hävdar självständighet och ursprunglighet, medvetandegörande och existentiella frågors betydelse. Kulturen och det kommersiella tvånget som driver vårt samhälle, med reklamen som generator, utgör två varandra motarbetande krafter. I dag befinner sig kulturen i utsatt läge, kanske på reträtt, medan kommersialismens företrädare flyttar fram sina positioner, inte minst på massmediafältet. Kommersialismen bidrar inte till utvecklingen av ifrågasättande kulturyttringar. Kommersialismen frodas bäst där människor blir övertalade att tro att li vets mening består i att ständigt konsumera mera och där människor luras att köpa efter annonsörernas budskap. Den synen präglar delvis utredningen TV-politiken. I den förs inte någon förutsättningslös diskussion om konsekvenserna för kulturen i vid mening. Men så är det också en enmansutredning. Det förs inte heller någon diskussion om konsekvenserna för barn och ungdom. Kommersiella krafter och teknik får inte bestämma över kulturpolitiken. Vi i miljöpartiet de gröna delar därför inte den förhastade slutsatsen av enmansutredaren Sverker Gustavsson om att ett fortsatt nej till reklam i svensk TV inte skulle vara realistisk handlingslinje för framtidens etermediepolitik. Herr talman! Jag vill erinra om att det går att stoppa reklam i TV. Det finns egentligen här i kammaren en stor majoritet som går emot reklam-TV och vill att den radiooch TV-politik som gällt tidigare skall fortsätta. Jag nämnde tidigare i mitt anförande att det är två viktiga ting som står på spel här i kammaren i dag: 1. frågan om att införa reklam-TV i marksändningar och 2. frågan om att återupprätta koncessionssystemet för kabelsändningar så att innehållet i satellitsändningar kan regleras. Utskottsförslaget innebär i princip att majoriteten vill ha en utredning. Som jag har visat tidigare behöver vi inte invänta ytterligare utredningar. Förhållandena har inte ändrats. Det är ingen större skillnad på Astrasatelliten och de gamla s.k. kommunikationssatelliterna. Tekniken har inte den betydelse som man har velat göra den till. Det är ett demokratiskt krav att inte förhala beslutet. Jag ser med oro på att majoritetsskrivningen i princip betyder ett ja till reklam i TV. Risken är att om reklam förs in på ett ställe finns det knappast motiv för att hindra den på andra ställen, i exempelvis radio och lokala egensändningar i kabelnät. Vem vill då fortsätta att betala licensavgifter till en TV i allmänhetens tjänst. Med reklam i TV följer att tittarna kommer att betraktas som en programvara, som skall föras fram vid reklamexponeringarna och programmen blir därefter: den s.k. mångfalden blir enfald. Programkvaliteten kommer att sjunka intill förflackning och inriktas på underhållning och underhållningsvåld. Dessutom har vi reklamens erkänt negativa påverkan på barn och ungdom, vilket majoriteten knappast kan acceptera. Om riksdagen haft någon avsikt med koncessionssystemet som ju har regler mot reklam, våld, pornografi och rashets, så bör riksdagen faktiskt vara skyldig att efter kabelnämndens beslut återupprätta koncessionssystemet för satellitsändningar. Till slut herr talman uppmanar jag faktiskt majoriteten att stödja våra reservationer. Jag yrkar därmed bifall till samtliga reservationer med miljöpartiets namn på och dem där vi reserverar oss tillsammans med vpk.
Herr talman! Jag skulle bara vilja göra ett litet beriktigande. Kaj Nilssons uttalanden ger vid handen att vi i folkpartiet skulle vilja ge fritt spelrum åt TV-sändningar utan några som helst regler. Han har uppenbarligen inte läst våra uttalanden och därför skall jag lämna några upplysningar om vad vi har sagt. Samma regler som gäller i dag skall naturligtvis gälla för kommande TV sändningar. Vi har t.ex. skrivit under Europakonventionen. Det handlar om regler för våldsskildringar, pornografi, skydd för barn och ungdom, skydd för etniska minoriteter och för religionsfriheten. Dessutom har vi sagt att reklamtiden bör begränsas och att man också skall träffa avtal om förläggningen av reklamtiden. Jag skulle också vilja ställa en fråga till Kaj Nilsson. Han inledde med att säga att han ville tala för den tysta majoritet som inte vill ha reklam i TV. För någon tid sedan gjorde SIFO en undersökning om svenska folkets inställning till reklam i TV. Den visade att 24 70 av svenska folket sade nej till reklam i TV.

Herr talman! Jag har några kommentarer med anledning av Catarina Rönnungs inlägg. Bo Hammar sade tidigare att han inte tyckte det var någon idé att diskutera frågan med socialdemokraterna, eftersom socialdemokraterna inte har bestämt sig. Jag tycker att Catarina Rönnungs inlägg visar att det är verkligt viktigt att debattera detta och visa att det faktiskt finns ett stort intresse från många håll av att föra de här frågorna till ett avgörande beslut. Jag tror faktiskt fortfarande, också efter att ha hört Catarina Rönnung, att socialdemokraterna behöver ha hjälp på vägen. Jag återkommer då gärna helt kort till vad jag sade i mitt anförande, nämligen att en rådgivande folkomröstning nog skulle kunna ge besked i frågan. Catarina Rönnung tror att vi moderater vill utarma nuvarande Sveriges Television genom att inte släppa in reklam där. Så är det inte, utan vi moderater tycker att det är viktigt att bredda utbudet. Skulle vi släppa in reklamen i det nuvarande Sveriges Television, så skulle vi cementera det monopol som finns i dag. Vi skulle inte få någon breddning, inte få ett utökat utbud och inte få en större mångfald. Det är därför det är så viktigt att tillföra ytterligare producenter. Det finns faktiskt möjligheter till det. Vi har fått klart för oss att det finns utrymme i etern och att företag vill arbeta med detta. Som jag skisserade inledningsvis måste man naturligtvis se till att ett nytt TV-bolag får en ägarstruktur som gynnar tittarna och överensstämmer med deras önskemål. Ett bra sätt vore faktiskt att introducera ett sådant företag på börsen och låta människor i vårt land vara med och äga företaget samt ha möjlighet att göra sin stämma hörd på bolagsstämman och annorstädes. Jag tror inte att någon, Catarina Rönnung, är nöjd med dagens situation och dagens kanal 1 och TV 2. Vi måste få en ökad mångfald. Jag förstår inte Catarina Rönnungs tal om att yttrandefriheten skulle begränsas med fler etableringar. Det var innebörden i ett av hennes uttalanden.
Herr talman! Även jag skall kommentera en del av vad Catarina Rönnung sade i sitt anförande. Catarina Rönnung vill alltså skjuta upp beslutet och invänta partikongressens ställningstagande. Nu sitter vi inte på den. Vad skall vi göra under året fram till dess? Låt mig ställa några frågor till Catarina Rönnung. Är Catarina Rönnung nöjd med det laglösa tillstånd som faktiskt råder sedan kabellagen havererat i sin rättstillämpning? Det går alltså inte att vidta åtgärder mot reklam, våld och pornografi i TV 3. Är Catarina Rönnung vidare nöjd med Europakonventionen, som kommer att tillåta reklam under 15-20 26 av sändningstiden? Det är 9-12 minuter per timme. Det ger också möjlighet att avbryta programmen. Sverige befinner sig i en unik mediesituation och kan faktiskt rädda den typ av TV-verksamhet som hittills har bedrivits i landet. Då måste vi förstås satsa på licenserna till Sveriges Radio. Är socialdemokraterna beredda att bidra med licensavgiftshöjningar, som möjliggör en fortsatt verksamhet med hög kvalitet, mångfald och vad det nu är som önskas inom Sveriges Radio? Om man släpper in reklam i TV på ett ställe, blir den logiska konsekvensen enligt min mening att krav ställs på att släppa in reklam även på andra ställen. Hur ser ni socialdemokrater på den frågan? Jag nämnde också tidigare att reklam i TV strider mot de kulturpolitiska målen. Är Catarina Rönnung beredd att uppge de målen? Skall vi skriva om de kulturpolitiska målen, eller hur ställer sig socialdemokraterna till den saken?
Herr talman! Catarina Rönnung inledde sitt anförande med att säga att detta betänkande och debatten här rör gränserna för yttrandefriheten. Ja, det är alldeles riktigt. Skillnaden mellan folkpartiet och socialdemokraterna är att vi vill vidga gränserna, öppna dem, för yttrandefriheten, medan socialdemokraterna vill beskära dem. Catarina Rönnung sade vidare att vi skall bort från en rigid teknikfixering och gå mot en renässans för humanismen. Men visst är det väl fantastiskt, Catarina Rönnung, att tekniken har gjort det möjligt för oss att följa vad som händer över i stort sett hela världen! Utan tekniken skulle vi inte ges den möjligheten. Jag tycker att vi tacksamt skall ta emot möjligheten att kunna tränga in i andra länders kultur och att se människors i andra länder sätt att leva och behandla samhällsproblem. Den möjligheten har vi aldrig haft förut. Det är faktiskt inte Sveriges Television som möjliggör en renässans för humanismen, som Catarina Rönnung talade om. Tvärtom är det satellitkanalerna som har möjliggjort detta under de senaste åren. Själv kan jag se konstprogram nästan varje kväll i utländsk TV. Jag kan lyssna på konserter flera gånger i veckan, och jag kan se opera från andra delar av världen. Aldrig någonsin erbjuder Sveriges Television ett sådant utbud som vi nu kan få tack vare satellittekniken. Varför, Catarina Rönnung, är socialdemokraterna så rädda för att avskaffa monopolet? Varför är ni så rädda för att ge Sveriges Radio konkurrens? Det är väl inte så att ni tror att man inte håller måttet?

Herr talman! Populistiskt trams kallar Catarina Rönnung det moderata förslaget att i en rådgivande folkomröstning låta människor få säga vad de vill om etableringsfrihet i etermedia. Så uttalar sig den som är för monopolet och inte vågar låta människor säga sin mening i den här frågan. Jag tycker, Catarina Rönnung, att vill ni ha ett besked av människor, gå då ut i en rådgivande folkomröstning och ta emot beskedet. Det kan inte vara farligt. Beskrivningen av att vi moderater är njugga mot det nuvarande monopolföretaget är inte korrekt. Om vi ser på den enorma utveckling i fråga om personal och program som har ägt rum under de senaste 10-20 åren, är det väl ingen tvekan om att företaget har fått mycket stora resurser till sitt förfogande. Ett av de stora felen är att Sveriges television inte har utsatts för någon konkurrens, inte har fått tillräckligt stora möjligheter att göra jämförelser. Det öppnar man också för med fler företag som agerar på marknaden, Catarina Rönnung.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

Herr talman! Jag vill i likhet med de flesta svenskar ha friheten och möjligheten att få det jag säger framfört till vem jag vill. Det är ett exempel på yttrandefrihet. Når det läsare eller åhörare, är det ett exempel på informationsfrihet. Men informationsfriheten är lika litet som yttrandefriheten någon påbjuden skyldighet. Det är en rättighet som vi alla har, och den kan vi förfoga över som vi vill. Vi kan blunda och vi kan sluta öronen. Varför skall miljardären Jan Stenbeck få äga och förfoga över en TV-kanal, när inte jag får det eller har möjlighet till det? Att enbart få tänka fritt och inte framföra sina tankar till andra är inte särskilt mycket värt. Detsamma gäller om rätten att tala fritt är begränsad till att utövas i ett slutet rum, dit ingen kommer för att lyssna. Därför är möjligheten att föra ut sitt budskap väsentlig, att få lyssna lika väsentligt. Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, frihet att i tal eller skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt att uttrycka tankar, åsikter och känslor. Andra friheter i detta sammanhang är informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten och tryckfriheten. Allt detta kan sammanfattas under begreppet opinionsfrihet. Yttrandefriheten gäller i princip alla former av yttrande. Rätt till skydd gäller ingrepp från det allmänna, dvs. staten, kommuner och myndigheter. Med medborgare menas fysiska personer, inte juridiska personer, det är huvudregeln, men den s.k. frihetssidan i svensk politik tänjer på begreppen så att det nu börjar accepteras att också juridiska personer är ett skyddsobjekt när det gäller yttrandefriheten. Men det finns inte anledning att göra denna utvidgning, som är en korrumpering av huvudregeln, och det är en korrumpering som skapar oreda i debatten. Det är människor som skall ha yttrandefrihet, inte företag. Programreglerna för Sveriges Television och Sveriges Radio säger att det skall råda vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet i radion och televisionen. Nu får yttrandefriheten en annan betydelse. Programföretaget uppmanas att se till att yttrandefriheten blir så vid som möjligt. Många slags yttranden, många former av yttranden skall få plats i etern. Mångfald med kvalitet är mottot. Det är programföretaget som skall komma till tals i Sveriges Radio och TV. Verksamheten är i allmänhetens och samhällets tjänst. Grundtanken är att dessa företags tittare och lyssnare är kunskapsoch informationssökande människor som aktivt kan delta i samhällsarbetet. För kommersiell TV finns bara ett krav: den skall gå med vinst. Skillnaden mellan de två systemen bottnar i synen på tittarna. De är i reklam-TV-fallet en vara som säljs till annonsörer och andra som vill marknadsföra produkter i sändningarna. Reklam TV:s varulager består av sändningstid med ett förväntat antal köplystna tittare av olika kategorier. Tittarna är avhumaniserade till att bli delar, varor, i en varudistributionskedja. Så långt har det gått med den fria, kännande, tänkande och älskande människan i vår tid när vi anammar reklam-TV som landets TV-medium. Att arbeta för reklam-TV är att vilja avhumanisera oss. Att acceptera reklam-TV innebär inte att yttrandefriheten i samhället ökar. En medborgare kan inte yttra sig mer och få mera och rikare information. Det blir den rike finansmannen som får mer yttrandemakt och bestämmer över säljbudskapets innehåll. Din och min roll blir att lyda de köpbudskap som bjuds oss. Vår frihet blir att rösta med plånboken. Ju mer vi röstar på de televiserade varorna, desto mer makt ger vi den rike mannen. Detta har inte ett dyft med yttrandefriheten att göra. Det är i praktiken dess motsats, eftersom människors tid kommer att tas upp av reklamtjafs och de usla program som omger reklamprogrammen. Erfarenheterna från utlandet förskräcker. Vi vet vad som har hänt i Frank rike och i Italien med ett våldsamt utbud av våld och porr. Det är den råhetens frihet som kommer att erbjudas våra barn och barnbarn. Dessutom förstärks konsumtionsideologin, dvs. att vårt egentliga värde som människa består i vår förmåga att konsumera. Vi blir varor i reklam-TV:s kalkyler. Ökad konsumtion leder till större varuomsättning och ökad miljöförstöring. De som säger ja till reklam-TV vill inte ta ett miljöansvar. De medverkar aktivt till att förstöra våra framtida livsförutsättningar. Den eftersträvade, förändrade och korrumperade yttrandefriheten heter pengar. Det är dyrt att ha TV-stationer. Bara rika personer eller företag kan klara detta. Yttrandefriheten begränsas. Regeringen har lagt fram ett förslag om att TV-licensen skall momsbeläggas. Det innebär att TV-tittandet för licensbetalare blir nära 25 96 dyrare utan att de får något ut i form av bättre program. Detta drabbar inte andra TV-sändare, eftersom de sänder från utlandet. Det kommer att leda till att antalet licensinnehavare kommer att minska, och Sveriges television får mindre pengar. Det blir sämre program, och människor dras till sändningarna i reklam-TV, vilket kanske var meningen. Eller var det meningen? Moderaterna hävdar att en fri etableringsrätt främjar yttrandefriheten. De menar att det ger en mångfald i utbudet. Är det verkligen så blåögt enkelt som moderaterna säger? Det är de rikas yttrandefrihet. Den som leder till rätten att få obegränsade mängder av underhållning med tyngdpunkt på våld och porr. Det motsatta synsättet representeras bl.a. av miljöpartiet de gröna som hävdar rätten till allsidig information. Den svenska modellen ger oss en balans som med den moderata modellen rubbas till förmån för kommersiella budskap blandade med rå underhållning. Sveriges television och radio ger oss friheten att få information från alla möjliga håll. Vi erbjuds hela skalan av utbud i allmänhetens och samhällets tjänst, i den fria informationens tjänst. De andra kanalerna av någon egentlig betydelse är betalkanaler. TV 3 är ett bra exempel på hur en reklam-TV-kanal fungerar. Den är en modell för framtiden om vi i Sverige fattar det olyckliga beslutet att kommersialisera svensk TV. TV 3 och dess gelikar kan inte styras. De styr sig själva med utgångspunkt från sina lönsamhetskrav. De sysslar egentligen inte med att sända TV-program. Deras uppgift är att sälja ett antal tittare i olika åldersgrupper eller kategorier. Det gäller de små barnen, ungdomarna, hemmafruarna, pensionärerna osv. — målgrupper att sälja till dessa annonsörer. För att kunna vara lönsam fordras många köplystna tittare, och för att få dem till sina sändningar blir lockbetet underhållning kombinerat med våld. Underhållningsvåld — finns det egentligen ett värre begrepp än det? För en tid sedan debatterades här i kammaren det ökande våldet i samhället. Har vi inte en av källorna i TV 3 och dess utbud av underhållningsvåld på bästa sändningstid? Redan tidigt på morgonen har man speciella barnprogram. Den verkliga guldgruvetiden är den mellan kl. 19-22, det som kallas för prime time. Det är de stora skarornas tid. Jag har roat mig med en studie av programutbudet för den nu aktuella veckan den 1—7 december. Vad kan man då finna? Jo, följande. När det gäller ren underhållning utgör sådan 90 Z6 av sändningstiden i TV3, ca 50 Zo av sändningstiden i TV 1, och ca 30 96 i TV2. Av särskilt intresse är att notera underhållningsvåld under perioden fördelades sig på följande sätt: 30 20 av sändningstiden i TV 3, och 0 96 i de andra kanalerna. Under andra veckor kan för TV 3:s del tidsandelen underhållningsvåld uppgå till närmare 50 26. De 10 96 som är av annat innehåll består i TV 3 av små nyhetssnuttar och inköpta dokumentärer. Där saknas helt teater och kultur för att ge en allsidig bild av vårt samhälle. Som jag ser det är detta en mycket adekvat bild att vad som erbjuds dem som ser på reklam-TV och av vad tittarna kan förvänta sig av en framtida reklamfinansierad svensk TV. Det påstås ofta i debatten att TV 3 är en fri kanal. Inget kunde egentligen vara mer felaktigt. Den är bara fri för dem som har råd till det. För dem som vill fånga TV 3, kostar det slantar med ca 7 000 kr. för en parabol och 5 000 kr. för en dekoder. Dekodern har herr Stenbeck monopol på i Norden. För att kunna fånga in TV 3:s program fordras det en dekoder. Att då tala om den fria informationsrätten, eller informationsmöjligheten, blir på detta sätt till ett hån. TV 3 är ingen fri kanal, när bara vissa kan ta emot sändningarna. Satellit-TV är svindyrt. Reklamens trånga informationsfrihet kostar pengar. Utomlands har branschen stora problem. Det är nämligen så att tittarna flyr TV:n när reklamen börjar. De gör annat i reklampauserna, också under den s.k. prime time. Då tillgriper man den listen att göra hela program till reklam och göra sponsrade program. Det går bara inte att komma undan. Vi kommer att se samma utveckling i Sverige. TV 3:s egen produktion är synnerligen begränsad. Av den egna produktionen är en stor del sponsrade program. Det går med andra ord att köpa programtid för vem som helst som kan betala. I den breda kampanjen för svensk reklam-TV bluffas det tappert. Man säger att den nya tekniska utvecklingen innebär att vi inte kan stoppa införandet av reklam. Sanningen är den att satelliter som TV-programförmedlare har varit kända som metod i över 20 år. Det råder ingen som helst principiell skillnad mellan Intelsat, Eutelsat och Astrasatelliten. Det går därför inte logiskt och sakligt att hävda att vi av tekniska skäl skall acceptera TV 3 sändningar via Astrasatelliten, medan andra förmedlarsatelliters program kan förbjudas enligt svensk lagstiftning. Skälet till dessa andliga saltomortaler är att man bakvägen försöker motivera införandet av reklam i svensk TV. Varför är förespråkarna av reklam TV så angelägna om att TV 3 skall få sända? Är det så att detta avsteg från kabellagen är en inkörsport för svensk reklam-TV? Av det sagda framgår att vi i miljöpartiet inte kan finna att vi har någon som helst anledning att ändra vare sig TV-politik eller kulturpolitik. Vi har fyra kanaler till vårt förfogande. Vore det inte fantastiskt om vi i stället skulle kunna använda dem till ett rikt kulturutbud? Vi betalar alla som skattebetalare till Operan och Dramaten, men få har chansen att njuta av dem. En kultur-TV-kanal kunde hjälpa oss berövade utanför storstadsreviren. Vore det inte fantastiskt om vi kunde erbjuda alla våra nya vänner invandrarna fina program? Tänk vad vi skulle kunna lära oss om andra kulturer, och bli berikade av mångfalden och rikedomen. Vore det inte fantastiskt om vi kunde ta in mängder av fina informativa program om förhållanden i hela världen? Det vore fantastiskt, eftersom det skulle ge oss alla möjligheter till nya fördjupade kunskaper och internationell förståelse. Vore det inte fantastiskt om riksdagens debatter kunde sändas i en kanal? Vilka möjligheter jämfört med de begränsade och fördummande och förråande program som TV 3 erbjuder oss! Informationsfriheten och dess möjligheter skulle fira triumfer jämfört med den moderata fördumningspolitiken. Frågan är vad det är moderaterna vill och vad de är rädda för. Skyr de och deras gelikar den kunniga och kritiska människan som med kraft och kunskap kan göra goda val? Människor som är miljökloka och framtidsinriktade i stället för att gynna överkonsumtion och en ökad miljöförbrukning, vilket moderaterna står för. Vilken människosyn har moderaterna egentligen? Låt svensk TV vara fri och reklamfri. Låt kulturen blomma. Säg nej till TV3, och tillämpa kabellagen också för Astrasatellitens sändare. Det gäller att ta ett framtidsansvar. Det är framtiden och våra barn värda. Varför är socialdemokrater i ledande ställning så ivriga att privatisera svensk TV, och förstöra den allsidiga informationen, som är grunden för demokratin? Varför accepterar man TV 3? Måste vi inte försvara demokratin och kunskapen i vår tid? Utan relevant information får vi få kunskaper, och utan goda kunskaper sitter demokratin trångt. De med mycket kunskap får makt. Var finns de demokratiska krafterna i dessa avgörande frågor? Förväxla inte yttrandefrihet, rätten till information, med etableringsrätten. Visst kan Jan Stenbeck, miljardären, få äga en TV-kanal. Men han skall inte ha rätten att skicka sin smörja i de svenska kabelnäten. Jag yrkar bifall till de av miljöpartiet undertecknade reservationerna.

Herr talman! Sedan några år tillbaka är det möjligt att motionera i anledning av bl.a. JO-berättelsen och skrivelser från regeringen. Förra året var vi några från folkpartiet som motionerade om rättspsykiatriska undersökningar. Det ledde till ett enhälligt tillkännagivande från riksdagen till regeringen. Det har under beredningen av dagens ärende grymtats litet grand om lämpligheten i att motionera i anledning av JO-berättelsen, och man har också grymtat litet grand om huruvida det var lämpligt att behandla den motion som vi har väckt i samband med JO-betänkandet. Konstitutionsutskottet får en mängd skrivelser och telefonsamtal från personer som vill att riksdagen skall granska och ha synpunkter på enskilda beslut som JO har fattat. Detta avvisar jag bestämt, och det är också en samfälld uppfattning hos KU:s ledamöter. Konstitutionsutskottet eller riksdagen skall inte överta JO:s roll eller överpröva JO:s beslut. Om vi börjar ha åsikter om eller peta i JO:s beslut kommer vi att översköljas av ”överklaganden” från missnöjda medborgare. Det är varken en rimlig eller lämplig ordning. Däremot tycker jag att det är riksdagens skyldighet att agera om justitieombudsmannen pekar på brister i lagstiftningen. Ingen annan än riksdagen kan ändra Svea Rikes lag. När JO i sin berättelse pekar på behov av ändring, är det närmast vår skyldighet att agera, under förutsättning att vi delar justitieombudsmannens uppfattning i sak. Det är bakgrunden till motionen från några folkpartister. Jag beklagar att den inte kunde debatteras i samband med behandlingen av det stora statkyrka-ärendet som vi avslutade i dag på morgonen.

Enligt regeln skall invandrarverket eller länsstyrelsen meddela pastorsexpeditionen att en person har blivit svensk medborgare. Han eller hon blir då automatiskt medlem i svenska kyrkan. För säkerhets skull står det i lagen att den nye medborgaren inte skall rikta någon särskild ansökan till kyrkan för att bli upptagen som medlem. Automatiken sätts i gång så snart en person i sin medborgarskapsansökan prickat för att han eller hon är av evangeliskluthersk trosbekännelse. JO pekar på att det inte är ovanligt att utomeuropeiska invandrare som Prot. 1989/90:40 uppenbart har en annan religion kryssar för i rutan. De kanske tror att det 6 december 1990 har betydelse för medborgarskapsfrågan. Detta ställer till problem förp: AA torsexpeditionerna som i sin tur kan utreda frågan och vidta åtgärder. Jag förmodar att det handlar om att ta initiativ för att förmå personerna att begära utträde ur svenska kyrkan. Det är en självklarhet att vuxna människor som kommer från andra länder skall tillfrågas rakt på sak om de vill bli medlemmar i svenska kyrkan eller ej. Det bör klart framgå av lagen och av de blanketter som invandraren skall fylla i. Det är en enkel, självklar och rak regel som går att införa snabbt. Majoriteten i utskottet tar dock inte ställning i sak. Det avgörande för utskottsmajoriteten är att svenska kyrkan själv eventuellt tänker utreda frågan. Dessutom anser utskottet att det i första hand ankommer på kyrkan själv att ta initiativ i frågan. Är det de valda representanterna i Sveriges riksdag eller svenska kyrkan som skall tillvarata religionsfriheten i Sverige? Är det meningen att riksdagen alltmer skall degraderas till att bli ett transportkompani? Vi har en annan aktuell fråga i dessa dagar som handlar om kommunaliseringen av lärarna, där avtalsförhandlingarna skall styra vad vi skall tycka här i riksdagen. När det gäller religionsfriheten skall vi göra oss helt beroende av vad kyrkomötet har för takt och inriktning i sitt arbete. Med erfarenhet från kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet vet vi att socialdemokraterna av tradition anser att människor själva inte skall avgöra vilka organisationer de skall tillhöra, utan det kan överlåtas på särintressenas egna organisationer. Att moderaterna och centerpartiet som i åratal har fördömt kollektivanslutningen däremot inte ställer upp för att Sveriges riksdag ens skall kunna ta egna initiativ i religionsfrihetsfrågor är mer förvånande. Herr talman! Den här frågan kan helt särskiljas ifrån den större principiella frågan om medlemsbegreppet i svenska kyrkan. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till utskottsmajoriteten. Vad är det för fel på att skyndsamt se till att vuxna människor som kommer från andra länder och som själva inte är uppfödda med ett statskyrkosystem själva genom en aktiv handling får avgöra om de vill tillhöra svenska kyrkan eller ej? Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad, eftersom just dessa frågor har debatterats tidigare i dag. Det är, som Birgit Friggebo säger, beklagligt att det inte var möjligt att sammanföra debatterna. Först vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. De argument som jag förde fram tidigare i dag tycker jag är tillämpliga även i det här fallet. Det är nämligen så att, där har jag en annan uppfattning än Birgit Friggebo, det som JO tar upp i allra högsta grad också har med medlemskapsreglerna för svenska kyrkan att göra — på samma sätt som de andra olika önskemålen som har förts fram i den tidigare debatten. De nuvarande bestämmelserna — jag delar Birgit Friggebos uppfattning — är otidsenliga. 113 Det fungerar emellertid inte bara på det sättet som Birgit Friggebo säger, att somliga blir medlemmar fast de inte borde det. Det är faktiskt också så att en del personer, som framför allt kommer från nordiska grannländer och som enligt gällande lagstiftning automatiskt borde bli medlemmar i svenska kyrkan, inte blir det. Jag menar att det är självklart att lagen behöver ses över. Men jag kan inte se vad som är vitsen med att fatta det beslut som Birgit Friggebo och de övriga reservanterna vill att vi skall fatta. Svenska kyrkan är faktiskt på gång med att se över de nuvarande bestämmelserna. Det gäller många saker. Jag exemplifierade det i förmiddags. Det finns många exempel på förändringar som måste till. Men jag kan inte se annat än att de måste göras i ett sammanhang.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket. Detta är ändå klart avskiljbart, att man ställer en enkel fråga till vuxna människor som kommer från andra länder där det inte finns statskyrkosystem: Vill ni bli medlemmar i svenska kyrkan eller inte? Att det finns en mängd andra ”struligheter” för dem som föds i Sverige med föräldrar med olika medborgarskap och den stora frågan att vi har blivit födda in i svenska kyrkan kan hållas vid sidan om. Vad jag vänder mig emot är att utskottsmajoriteten säger att Sveriges riksdag inte ens skall kunna ta egna initiativ i dessa frågor, utan verksamheten skall helt styras av kyrkomötet och dess vilja att ta initiativ och förmåga att utreda denna fråga. Det kan väl ändå inte vara en lämplig motivering för Sveriges riksdag. Jag kan respektera om man i sak tycker annorlunda. Men att vi skall avhända oss möjligheterna att agera i Sveriges riksdag vänder jag mig bestämt emot.
Herr talman! Inte heller jag skall bli långrandig i denna fråga. Jag ser detta som en lämplighetsfråga. Jag tror att det som Birgit Friggebo talar om och som andra talare har anfört, både de som följer utskottets linje och de som är på reservantsidan, har betydelse för det ställningstagande som kyrkomötet så småningom kommer att göra. Jag kan inte se att det som Birgit Friggebo önskar här leder till resultat snabbare.

Beslutet är föranlett av en vädjan från medlarna i den pågående arbetskonflikten på skolans område. Medlarna framförde i går med stöd av förhandlingsparterna önskemålet att riksdagen så snart som möjligt borde avgöra ärendet. Detta skulle underlätta parternas diskussioner på så sätt att en osäker förhandlingsförutsättning blir klarlagd. Mot bakgrund av att beredningsarbetet i utbildningsutskottet var slutfört och att det var möjligt att bordlägga ärendet i dag ansåg jag att riksdagen borde tillmötesgå önskemålet om en tidigareläggning av debatten. Den kommer alltså att äga rum som första ärende på fredag förmiddag. I denna fråga har ordet begärts först av Lars Tobisson och därefter av Kerstin Ekman.

Herr talman! Enligt riksdagens ursprungliga arbetsplanering skulle det betänkande som nu bordläggs ha behandlats först nästa torsdag. När behandlingen av betänkandet sker är en fråga mellan utskottet och talmannen. Herr talman! Den dramatik som nu uppstått har sin grund i ett oacceptabelt agerande från regeringen. Vi kan inte annat än beklaga den situation som riksdagen försatts i. Regeringen bär hela ansvaret för det virrvarr som nu har uppstått. Frågan om komm unalisering av lärartjänsterna har på ett olyckligt sätt blandats in i avtalsrörelsen. Vi återkommer i debatten på fredag till sakfrågan.

Herr talman! Tidigareläggningen beror på önskemål från medlarna. Man vädjar om att få ett beslut av något slag i den här frågan. Eftersom utskottsbehandlingen är klar vill vi i centern — oavsett inställningen i sakfrågan — framhålla att vi inte skall invända mot denna bordläggning.

Herr talman! Det oacceptabla i den här affären gjordes redan i början när frågan om kommunaliseringen blandades in i avtalsrörelsen. Riksdagen borde först ha fattat ett beslut om kommunalisering. Sedan skulle parterna ha förhandlat om bestämmelserna. Nu är situationen som den är. Men vi har ingenting emot att man tidigarelägger behandlingen av ärendet till nu på fredag, eftersom både parterna och medlarna har begärt detta. På det sättet kanske vi kan förkorta lidandet något för inblandade parter.

Herr talman! Jag känner mig något förvånad över att behöva göra ett inlägg angående bordläggning av ett ärende. Det är berett av utskottet, och det är färdigt att behandlas i kammaren. Talmannen har sagt och det har tidigare anförts från talarstolen att det i första hand är en fråga mellan talmannen och utskottet hur man skall göra arbetsfördelningen. Eftersom ärendet är förberett och medlarna har begärt att riksdagen om möjligt skall tidigarelägga behandlingen för att underlätta deras arbete, tycker jag att det vore felaktigt att riksdagen sätter sig emot det. Vi är väl alla besjälade av ett intresse att få en så kort konflikt som möjligt. Kan det innebära att man förkortar konflikten, tycker jag att vi skall genomföra debatten på fredag.

Herr talman! Lagen om kreditpolitiska medel är för finansutskottet och kammarens ledamöter en gammal skivbekant som vi skall dansa upp till, och förhoppningsvis är det för sista gången. Regeringen ämnar se över den nuvarande och i väsentliga stycken onödiga lagstiftningen och ändra den till en beredskapslag. Det tycker jag är bra. Jag vill bara tillägga att en sådan beredskapslag bör kunna tillgripas endast i särskilda krissituationer. Men, till skillnad från regeringen och utskottsmajoriteten, anser vi borgerliga reservanter att lagstiftningen bör kunna ske snabbare än vad som föreslås. Vi tycker att en förlängning med två år är tillräcklig och har stöd av flera tunga remissinstanser i den uppfattningen. Att använda tre år för ett så pass enkelt lagstiftningsarbete är enligt oss reservanter inte rimligt, men det är kanske symtomatiskt för effektiviteten i kanslihuset eller viljan att snabbt anpassa den ekonomiska lagstiftningen till tidens krav. I propositionen och utskottets betänkande tas även lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp upp. Den föreslås också bli förlängd med tre år. Detta kan moderaterna och folkpartisterna inte ställa sig bakom. Vi anser, vilket vi har starkt stöd för, att kreditmarknaden i möjligaste mån bör vara fri från regleringar. Om man måste använda kreditpolitiska åtgärder som syftar till att påverka den privata konsumtionens utveckling, och det är det vi talar om, måste de enligt vår självklara uppfattning vara marknadskonforma. Nu är de tyvärr inte marknadskonforma, och dessutom har såväl den kreditpolitiska utredningen som den praktiska erfarenheten inom handeln visat att den här typen av regleringar, liksom så många andra, är verkningslösa. Vi reservanter tillstyrker därför inte en förlängning. Vi anser att vi har starkt stöd för vår uppfattning, och i skrivelser till utskottet har exempelvis Elektriska Hushållsapparatleverantörer visat att restriktioner mot kreditköp medför olyckliga konsekvenser för kunderna. Den 60-procentiga handpenningen är så stor att den i många fall förhindrar ett angeläget köp av nödvändighetsvaror. En tvingande föreskrift om 60 26 i handpenning är absurd och saknar helt konsumentvårdande motivering, skriver EHL till finansutskottet. Även konsumentverket har skrivit till finansutskottet och framfört kritiska synpunkter som borde mana till eftertanke hos majoriteten. Konsumentverket skriver: Frågan är om den något minskade konsumtionen som dessa begränsade kreditrestriktioner eventuellt leder till uppväger de nackdelar för konsumenterna som följer av svåröverskådliga och ofta oskäliga finansieringsavtal som dessutom gör det mycket dyrare och krångligare att få köpa på annat sätt än kontant. Ännu mer förödande är Finansbolagens förening i sin kritik. Den visar i sin skrivelse att konsumtionsökningstakten redan hade börjat avta när förordningen infördes och att det finns många invändningar mot den, t.ex. att den egentliga avbetalningshandeln är så gott som död och att nya betalningsformer som är olämpliga i konsumentsammanhang, t.ex. privatleasing, har utvecklats i stället. Konsumentverket framför samma uppfattning. Finansbolagens förening säger även att de utestående krediterna på kontokortssidan har varit i stort sett oförändrade under den senaste tiden och att några samhällsekonomiska skäl att förlänga förordningen inte finns. De effekter som regeringen önskade har inte alls inträffat. Överströmning har i stället skett från en kreditform till en annan, och detta till konsumenternas klara nackdel. Förordningen har snarare stjälpt än hjälpt de betalningssvaga konsumenterna, som så många vill värna om. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till de två reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Enighet råder om att lagen om kreditpolitiska medel skall förändras så att det blir en lag som skall tillämpas endast vid avspärrning, vid krigsfara eller i krig. När det råder en sådan enighet om hur lagen skall förändras är det märkligt att det skall behövas tre år för att genomföra förändringen. Herr talman! Detta är förvisso inte någon stor fråga som man skall slösa kammarens tid på, men jag yrkar ändå bifall till reservation 1. Nästa fråga är litet större. Rudolf Meidner, LO-ekonomen, har en gång om prisreglering sagt att i en sjuk ekonomi hjälper ingen prisreglering, och i en frisk ekonomi behövs ingen prisreglering. Jag skulle vilja tillämpa hans mening även på kreditvillkoren för avbetalningsköp. Dessa villkor är ett hjälpmedel som tillhör planhushållningen, och planhushållningen har ju för närvarande ganska många garderober som behöver fyllas med lik. Jag anser att denna lag skall avskaffas. Den är inte modern, och Rune Rydén har före mig anfört flera exempel på att den leder till snedvridningar. Bl.a. har t.ex. bilhandeln kommit att tillämpa helt felaktiga principer på grund av det höga kravet på 60-procentig kontant betalning vid bilköp. Det finns fler exempel på att lagen leder till snedvridning, och därför, herr talman, yrkar jag bifall även till reservation 2.

Herr talman! Det har skett en hel del avregleringar på kreditmarknaden under senare år. Det är bl.a. mot bakgrund av detta som riksbanksfullmäktige har sagt att lagen om kreditpolitiska medel bör ses över. Som har framgått av tidigare inlägg är vi överens om att syftet med översynen är att denna lag skall bli en renodlad beredskapslag. Vi skiljer oss däremot åt i fråga om när denna lag skall träda i kraft. De borgerliga partierna har till betänkandet fogat en reservation om detta. I denna sägs det att den nuvarande lagen om kreditpolitiska medel inte behöver förlängas med tre år utan endast med två år, dvs. till utgången av 1991. Jag håller med Lars De Geer om att denna reservation hör till avdelningen för onödiga reservationer, eftersom det även enligt propositionen kan bli fråga om att en ny lag träder i kraft om två år. Men eftersom riksbanksfullmäktige föreslår att det kan behövas tre år har utskottsmajoriteten följt riksbanken, men om arbetet klaras av snabbare har utskottsmajoriteten ingenting emot det. Eftersom det inte har någon reell betydelse om en ren beredskapslag skall träda i kraft om två eller tre år yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 1. Utskottsmajoriteten föreslår att det bemyndigande som regeringen har att utfärda betalningsvillkor vid kreditköp, som tillkom på finansutskottets förslag, förlängs ytterligare tre år. Utskottsmajoriteten anser att det är viktigt att regeringen får ett sådant fortsatt bemyndigande. Som har framgått tidigare här, har moderaterna och folkpartiet en annan uppfattning, men vi anser i utskottsmajoriteten att det är angeläget att denna möjlighet finns. Jag kan instämma i Lars De Geers citat av Rudolf Meidner, att i en frisk ekonomi behövs inga regleringar. Men det finns obalanser i ekonomin. Det är svårt att få en majoritet för en skärpning av finanspolitiken. Det finns ute på marknaden för mycket pengar, som både banker och finansbolag är mycket angelägna om att få låna ut, och då är det bra att regeringen har ett instrument, som den kan ingripa med när den upplever att det är viktigt att göra det. De erfarenheter som jag har från kontakter ute bland medborgarna är att den åtgärd i det paket som antogs i juni, då de här skärpta kreditvillkoren meddelades, som fick ett brett stöd bland allmänheten var just skärpningarna av kreditköpen. Det gällde bl.a. kontokort, som det är mycket lätt att få och att handla på, men det är viktigt att den som handlar är medveten om att det är en dyr form och att det är någonting som måste betalas. Genom 60-procentsregeln blir man medveten om detta redan månaden efter det att köpet har inträffat. Jag upplever att det då och då behöver vidtas olika åtgärder — som också kan ha en psykologisk betydelse när de införs — så att kreditgivningen till hushållen hålls tillbaka och de kommer till rätta med den ökande skuldsättningen. Det är självklart att regeringen skall ha möjlighet att vidta sådana åtgärder. Därför yrkar jag avslag på reservation 2 och bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 12 i dess helhet.

Herr talman! Roland Sundgren säger att avregleringar har skett, och så har lyckligtvis gjorts i många fall, men varför bromsa i det här speciella fallet? Jag tycker att man i stället borde skynda på och visa litet mera kraft. Som flera remissinstanser har sagt, bör en förändring av denna lagstiftning kunna klaras på kortare tid än tre år — säkert på två år, som vi reservanter har föreslagit. Risken är nämligen ganska stor att regeringen kan tänkas använda lagen under tiden. Vad vi reservanter ville slå fast var att den nya lagen enbart skall vara en beredskapslag, och därför skall den kunna användas bara i alldeles speciella sammanhang. Sedan sade Roland Sundgren något intressant: Det är viktigt att regeringen har ett instrument. Han pekade på lagstiftningen om skärpta kreditvillkor. Det påminner litet grand om önskan om att ha ett slags planhushållning, om att reglera olika delar av individens ekonomi. Han sade att kontokort är dyrt och skall användas i liten utsträckning.

Detta har påpekats av olika organisationer som har tillskrivit utskottet. Det borde man ha noterat. Dessutom hade utvecklingen vänt när den här lagstiftningen infördes. Man hjälptes alltså inte av den konsumtionsminskning som redan var tydlig. Därför behövs lagstiftningen över huvud taget inte.

Herr talman! Roland Sundgren sade i anförandet att åtstramningen av kreditvillkoren var en inte impopulär del av åtstramningspaketet den 1 juli i år. Det är möjligen sant, men då är det också sant, eftersom åtgärden träffade en i övrigt helt oreglerad kreditmarknad, att den köpande allmänhetens behov av krediter tog andra vägar. Man kom t.ex. överens om leasingkontrakt i stället för avbetalningsköp i bilhandeln, och man kunde på det hela taget komma runt begränsningen. Om den inte var impopulär — vilket jag möjligen håller med om — var den i alla fall ganska verkningslös.

Herr talman! Rune Rydén säger att det sker en överströmning till andra krediter, som är dyrare. Vid den hearing som vi hade sades det att det tas mera direktlån. Det behöver inte vara krediter som är dyrare, utan i regel är de billigare än kontokortskrediterna. Det som jag tycker är en fördel — åtminstone hittills — när det gäller direktlån i bank är att kreditprövningen oftast blir mer noggrann i banken, även om där finns en hel del övrigt att önska. Vid de kontakter som vi har haft med de fackliga organisationerna och deras konsumentombud ute på arbetsplatserna har de kunnat berätta vilken svår situation som många av deras arbetskamrater har hamnat i genom att de har handlat på kontokort. Det har varit lätt att handla på en gång. De har inte fått signalerna om att det är dyrt och har hamnat i skuldfällor, som det har varit mycket svårt att komma ur. De här fackliga ombuden har sagt att skärpningen är bra och att den är ett stöd för dem när de vill hjälpa till att reda ut besvärliga situationer som arbetskamrater kan ha hamnat i. Jag håller med om att kreditgivarna alltid hittar på olika sätt att klara sig när det görs regleringar. Leasingkontrakt är ett sätt, som konsumentverket har pekat på och som kan ställa sig dyrare för konsumenterna. Det är då viktigt att inte minst konsumentvägledare och andra ute på fältet informerar om det. Även om finansbolagen sade att antalet kreditköp var på väg nedåt får vi fortfarande höra — inte minst från moderaterna — att det är ett underskott i hushållssparandet och att det därför finns samhällsekonomiska motiv för att ha en möjlighet att göra sådana här ingripanden.